Herr talman! Jag tycker att det var värdefullt att utrikesministern kom med dessa kompletteringar. Förhandlingarna har varit ytterligt segdragna, och det har sagts gång på gång att det skulle bli ett resultat inom kort. Månad efter månad går, och resultat i de frågor som jag berörde i mitt inledningsanförande infinner sig inte. Jag tror att det är mycket viktigt att de länder som är beredda att ta emot flyktingar agerar kraftfullt. Jag vill särskilt framhålla att de personer och politiker som jag mötte i Turkiet speciellt framhöll vikten av att olika länder utövar allt det inflytande de kan för att få USA med på den här linjen, vilket det borde finnas förutsättningar för. Jag vill fästa uppmärksamheten på att Anker Jörgensen i Nordiska rådet framlade ett förslag, som bl.a. gick ut på ett nordiskt projekt för att hjälpa flyktingar i Turkiet till en bosättning i de nordiska länderna. I detta förslag, liksom i det beslut som fattades, underströks vikten av att alla projekt skulle ske i UNHCR:s regi. Det sades i beslutet att också andra humanitära organisationer kan hjälpa till. Men jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på detta förslag från Anker Jörgensen och på att man nu agerar för att de nordiska länderna och regeringarna nu skall ta fasta på denna fråga. Jag vill slutligen, herr talman, säga något om situationen för kurderna i hela denna region, dvs. i Kurdistan. Vårt besök har utan tvivel väckt stor 69 Prot. 1988/89:83 uppmärksamhet inte bara i vårt eget land, utan också i Irak. Man har där 17 mars 1989 polemiserat mot det vi yttrat i detta sammanhang. Det har verkan när man OR KRA SA gör besök av det här slaget — även i Irak.
dä Herr talman! Även om det är alldeles utmärkt att utrikesministern i största allmänhet säger att Sverige är berett att gå in med ekonomiskt stöd till detta delpaket som nu förbereds av UNHCR är detta ändå inte tillräckligt. Jag blir litet bekymrad när utrikesministern säger att han inte i pengar kan ange hur mycket det rör sig om. Det är just pengar som UNHCR behöver i dag. Jag kräver inget svar om exakt belopp från utrikesministern i dag, men jag skulle mycket gärna vilja få ett löfte av utrikesministern om att man till UNHCR tänker ge ganska exakta anvisningar om vilket belopp Sverige skulle kunna tänka sig att bidra med. Detta paket med utfästelser behöver UNHCR som en förutsättning för att över huvud taget kunna sluta avtal med Turkiet om att UNHCR kan få komma in och spela en roll i lägren. Man behöver för sina egna kalkyler veta exakt hur mycket Sverige kan bidra med inom ramen för det åtagande som man räknat med från de nordiska länderna. Det räcker alltså inte med de tidigare löften som man lämnat till UNHCR om stöd i största allmänhet. Det är inte bara väsentligt att diskutera det materiella stödet i den här interpellationsdebatten, utan vi måste också ägna en tanke åt själva orsaken till att det över huvud taget behövs ett stöd till flyktingarna i Turkiet. Den orsaken har Sverige försökt att diskutera inom ramen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Trots Sveriges och andra länders agerande misslyckades kommissionen med att ena sig om att ens undersöka grunden för anklagelserna mot Irak. Detta är ju mycket oroväckande. Det skapar starka tvivel om MR-kommissionens förmåga att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag vill fråga utrikesministern vilka slutsatser han drar av detta misslyckande och hur vi nu kan gå vidare med denna fråga. Jag tycker slutligen att det vore mycket välgörande om utrikesministern klart kunde uttala ett fördömande av den irakiska regeringens behandling av kurderna. Man har begått ett brott mot folkrätten genom att använda kemiska vapen. Det finns nu mycket väl dokumenterade rapporter om bl.a. tortyr av barn. Vad mer krävs egentligen än dessa väl dokumenterade brott mot mänskliga rättigheter, för att man skall kunna göra ett uttalande som innehåller ett klart fördömande av den irakiska regeringens aktiviteter? Varför är utrikesministern så försiktig?
Herr talman! Jag har full förståelse för att Sten Andersson inte kan avslöja innehållet i samtalen med Turkiet. Men det framkom ändå att man tänker fortsätta att föra samtal och att Sveriges regering kommer att vara aktiv på det området, och det är mycket bra. Jag vill ta upp en av de allra senaste händelserna som vi skulle kunna ställa frågor om. Jag oroades mycket när jag i morse hörde på nyheterna att sex journalister i Turkiet nu blivit dömda till sex års fängelse, tror jag. Varför 70 skedde detta? Jo, man hade protesterat mot händelserna i Halabja för ett år sedan, och man hade talat till kurdernas förmån. För detta får man sex års Prot. 1988/89:83 fängelse. Detta är en fråga som jag tycker att vi skulle kunna aktualisera. — 17 mars 1989 Jag vill också ställa mig bakom Maria Leissners krav på ett fördömande av Iraks brott mot mänskliga rättigheter och att vi från Sveriges sida reagerar mot detta.
Herr talman! En av mina frågor togs också upp av Maria Leissner. Hur skall vi gå vidare för att återigen ta upp detta? Det är inte för sent, det händer tyvärr nya saker hela tiden. Finns det några förslag till ytterligare påtryckningar mot Irak, via handelsförbindelser eller genom internationella samtal, så att vi kan visa att vi menar allvar? Självfallet skall vi också fördöma brotten. Bokbålen brinner i de här länderna och journalister fängslas. De skriver ändå, åtminstone i Turkiet, eftersom det där finns en relativ frihet att skriva. Men vad som sedan händer den som har skrivit är en annan sak. Vi vet också att bokbålen brinner i Iran. Det som bränns först och fördöms först är det som kurderna har skrivit, om de över huvud taget får någonting publicerat. Detta hör samman med kampen för det fria ordet. Liksom Halabja är en symbol för förtrycket av kurderna, är Salman Rushdie en symbol för förtrycket av det fria ordet. Det är viktigt att vi ser detta som symbolhändelser och att vi har sådana symboler att ta till, men det är också viktigt att vi tar reda på vad som sker bakom detta. Svårigheten för UNHCR att komma in i Turkiet och hjälpa flyktingar är den geografiska indelning som Turkiet gör när det gäller flyktingar. De räknas inte som flyktingar om de inte kommer från Europa. Jag tror därför att man måste gripa in för att kunna hjälpa dem. UNHCR kan ju förklara dessa människor som politiska flyktingar, och det måste här bli ett samarbete med den turkiska staten. Turkiet anser att dessa människor inte är några flyktingar. De är ”displaced persons”, ingenting annat — felplacerade människor. Turkiet tycker kanske att alla kurder är detta, och speciellt dessa flyktingar. Jag undrar om jag kan få något svar på de frågor som jag här ställt.
Herr talman! Jag lade märke till att det i Sten Anderssons skrivna svar står att 40 000 irakiska flyktingar har flytt till Turkiet och att detta var ett tecken på brist på respekt i Irak för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt flydde över 70 000 människor till Iran. Det innebär att summan 40 000 är felaktig och att det i praktiken är totalt över 100 000 människor som under en kort period i augusti-september flydde från Irak. Jag är glad att Sten Andersson säger att det finns en bred samsyn här i riksdagen. Det gör det.

Regeringen är beredd att ta emot ett ökat antal flyktingar. Jag hoppas nu 7 att de kurder som finns här och som har kommit helt nyligen inte får ett sådant här stencilerat brev med avslag, därför att de icke skulle vara trovärdiga, utan att man verkligen går på djupet och resonerar med var och en och att de får rätt till riktiga tolkar.

Herr talman! När man läser kurdernas historia kan man följa hur de genom århundraden har varit föremål för ockupation från olika håll på sitt område, för förföljelse och för andra länders godtyckliga behandling. Det som är skillnaden mellan förr och nu är att hela världen nu vet vad som händer. USA nämndes. Jag har läst att representanthuset redan i september i fjol fattade ett beslut som kallades ”beslut om hindrande av folkmord”, där det också finns förslag till olika sanktioner. Detta beslut har inte trätt i kraft.

Detta att hela världen i dag kan se och vet vad som händer gör också att vi alla på något sätt blir medbrottslingar, om vi inte gör allt vad som står i vår makt för att förändra denna situation. För 50 år sedan teg världen också när Hitler började sin kampanj, den kampanj som kulminerade i den nästan totala utrotningen av judar. Vi får inte tiga den här gången inför folkmordet. Vi måste kalla det för vad det är, dvs. ett folkmord.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. Den 5 februari lämnade Sovjet Afghanistan. Jag är överens med Sten Andersson om att detta är en seger för det afghanska folket, men det har inte uppnått full seger. Quislingregeringen är kvar, även om dess ställning försvagas för varje dag. Det talas ständigt om att desertörer från Kabulregimen går över till gerillan. Städer och områden håller på att övergå i Mujahedins händer. Man kan fråga sig: Seger till vilket pris? Ja, det har varit ett otroligt högt pris för det afghanska folket. Det gäller över 1 miljon döda — 1,3 miljoner är det antal jag hörde senast. Halva befolkningen är stadd på flykt, antingen innanför landets gränser eller utanför. Det talas fortfarande om slakter som pågår, senast vid staden Jalalabad. En tredjedel av världens flyktingar är afghaner — det är ganska okänt i världen att det är så många. Städer, vägar, jordar och vattensystem är förstörda — vattensystem och kanalsystem som är 2000 år gamla. Det är inga nya uppgifter för Sten Andersson och inte heller för mig, men de tål att upprepas. Afghanerna har inte enbart betalat i människoliv och med blod och tårar, utan de har också fått betala med sina egna naturtillgångar. Den afghanska naturtillgången gas har fått betala den krigsmateriel som har använts för att döda afghanerna, som har kämpat för ett fritt land. Det är egentligen fantastiskt. När jag då frågar om Sverige är berett att stödja afghanerna för att att de skall återfå kontroll över sina egna naturtillgångar den dag den Sovjetvänliga Kabulregimen fallit och den dag det finns en ny regering, får jag inte något klart besked. Sten Andersson avböjer att ha synpunkter på detta, som jag ser som det största och grövsta röveri. Jag är ganska förvånad över att den svenska regeringen inte uttalar sig för ett principiellt stöd, om — jag håller med om att man måste säga om — nu den kommande afghanska regeringen vill ha vårt stöd och vår hjälp i denna fråga. Det kan vara positivt att ha uttalat att vi kommer att stödja den om den en dag vill ha vårt stöd. Visserligen vet vi inte exakt hur den kommande regeringen skall se ut, det håller jag också med om. Men det händer saker ständigt, och i dag vet vi att de islamska staternas organisation, Islamska konferensen, har erkänt den provisoriska regering som har utropats av den afghanska gerillan. Gerillan övertar därmed Afghanistans plats i konferensen, en plats som varit vakant sedan 1979. Det skulle faktiskt kunna ge utrymme för det principuttalande som jag efterfrågar. Inte heller vill Sten Andersson i dag uttala sig för att vi skall verka för att Sovjet avkrävs krigsskadestånd, att Sovjet betalar för sin skadegörelse, för att ha ruinerat Afghanistan. I svaret kan jag bara läsa att Sovjet har utfäst sig att betala 400 miljoner rubel enligt officiell kurs. Både regeringen och jag vet att officiell kurs är mycket lägre än den verkliga kursen. Frånsett det vet vi fortfarande inte om Sovjet kommer att betala. Regeringen utgår från att det kommer att ske. Jag har fått information om att man inte alls tänker betala i pengar, utan i den typ av varor som man själv är beredd att lämna ifrån sig — kanske därför att varorna är omoderna. Det jag har hört är bl.a. att Sovjet under själva krigstiden har lämnat militära fordon till Kabulregimen, och att de kommer att räkna in detta i det angivna skadeståndsbeloppet. Den frågan bör vi också hålla levande och begära klart besked från Sovjet om vad det är för pengar de har utfäst sig att betala och vad löftet innebär. Ja, Sovjet har alltså betalat med mördarmaskiner, om det jag har fått veta stämmer. Det kalllar regeringen för att Sovjet har visat god vilja. Jag är något förvånad över det, men det kan bero på att Sten Andersson inte har samma information som jag om vad pengarna har använts till. När vi i centern kräver att Sverige skall verka för att Sovjet skall betala krigsskadestånd till Afghanistan, tycker jag att detta är en självklarhet. Jag är mycket förvånad över att vi i centern står ensamma om detta krav. Vi är överens om att afghanerna behöver pengarna. Vilka skäl ligger bakom att den svenska regeringen inte gör ett principuttalande?

Herr talman! Det är bra att Sverige kraftfullt skall stödja FN:s insatser i Afghanistan och genom FN verka för att en representativ regering tillsätts genom fria val. Vi moderater anser att — vid sidan av hjälp via FN — Svenska Afghanistankommittén, som har stora kunskaper om landet, samt Röda korset och Lutherhjälpen måste få möjligheter, helst ökade möjligheter, att Prot. 1988/89:83 forsätta sitt humanitära arbete. De här organisationerna har mycket väl 17 mars 1989 fullföljt sina uppgifter och åstadkommit utmärkta insatser. Behoven är enorma och, såvitt vi förstår, ökande. Jag hoppas också att Sverige på allt sätt söker medverka till att det så fort som möjligt blir eldupphör mellan Kabulregimen och gerillastyrkorna, så att återuppbyggnadsarbetet verkligen kan komma i gång på allvar.

Fru talman! ”Skattehöjningar bör inte användas som finanspolitiskt instrument.” Så skriver Kjell-Olof Feldt i årets finansplan. Det är en mycket förnuftig tanke, som jag instämmer i. Tyvärr var det — liksom mycket annat i regeringens politik — endast tomma ord: innan denna finansplan hade lämnat tryckpressarna, kom ett annat meddelande från Rosenbad: Regeringen skall införa en ny, tillfällig vinstskatt för 1989. I dag läggs propositionen om den nya vinstskatten sent omsider på riksdagens bord. Den har enligt min mening ett enda syfte och kommer att få en enda— helt annan — effekt. Syftet är att tillfredsställa LO. I ett ögonblick av öppenhjärtighet skrevs t.o.m. detta i finansutskottets nyligen behandlade betänkande om den ekonomiska politiken. Där står det nämligen så här: ”Förslaget har även mottagits väl av flera arbetstagarorganisationer.” Arne Kjörnsberg kan läsa på s. 29 i betänkandet, om han vill kontrollera saken. Sådan här öppenhjärtighet och sådant här bevis för korporativism brukar socialdemokraterna försöka dölja, och även för den tillfälliga vinstskatten finns det i lagrådsremissen andra motiv påklistrade. Där sägs nämligen att vinstskatten skall dämpa lönekraven. Det framgår, tycker jag, med all önskvärd tydlighet att så inte kommer att ske. Kraven i årets lönerörelse är sannerligen inte anmärkningsvärt återhållsamma, och det är heller inte särskilt konstigt. En extra vinstskatt eller likviditetsindragning har vi haft mycket av tidigare. Sådant har alltså prövats många gånger förr för att dämpa lönekraven, och det har inte fungerat då heller. Effekten, fru talman, blir i stället en helt annan. Bristen på långsiktighet, bristen på stabila spelregler gör sig alltmera tydlig. Den här tillfälliga vinstskatten uppfyller enligt min mening inte ens lågt ställda krav på stabilitet och långsiktighet i de ekonomiska spelreglerna. Den visar att regeringen har synnerligen dålig förståelse för företagandets villkor. Man motverkar långsiktighet och uppmuntrar till kortsiktighet i de ekonomiska kalkylerna. Fru talman! Folkpartiet anser att förslaget om en tillfällig vinstskatt bör avslås.

Fru talman! Vinstutvecklingen i svensk företagsamhet är onekligen utomordentligt god. Alldeles speciellt gäller detta storföretagen. Det nu aktuella förslaget tar hänsyn härtill på så sätt att det s.k. fribeloppet, det som ligger i botten, höjs från 1 milj.kr. till 2 milj.kr. Samtidigt säger man att den särskilda vinstskatten skall vara tillfällig. Man beräknar att den skall ge ungefär 3,5 miljarder kronor. Under 1988 ökade driftöverskottet i svenska företag med 15 miljarder kronor till 180 miljarder kronor. Det är ett för mig om inte gigantiskt så i varje fall mycket stort belopp. Om man försöker göra beräkningar med konjunkturinstitutets prognoser som underlag finns det skäl tro att ökningarna under 1989 blir lika stora. Detta innebär att det finns en väldigt hög likviditet och en mycket stor lönebetalningsförmåga i storföretagen. Dessutom är det så — och det vet naturligtvis mina ärade meddebattörer, som såvitt jag har mig bekant båda sitter i någon av de stora utredningar på området som för närvarande pågår — att skatterna för svenska företag vid internationell jämförelse är mycket låga. Vi vet också att vi har en överhettning på arbetsmarknaden. Vi vet att vi har — även med svenska mått mätt — mycket låg arbetslöshet och att vi har en kraftig löneglidning. Då säger Bo Lundgren och Anne Wibble att spelreglerna skall vara fasta, långsiktiga och vad det nu kan vara. En socialdemokratisk regering kommer aldrig att bara låta spelet flyta i väg. Om det finns skäl att vidta åtgärder därför att verkligheten förändras kommer vi socialdemokrater att göra detta av det enkla skälet att det parti jag representerar har ansvaret och är berett att ta ansvaret för landet och landets ekonomi. Därvidlag spelar den tillfälliga vinstskatten faktiskt mycket stor roll. Så vill jag bara göra några korta kommentarer till mina meddebattörers inlägg. Om spelreglerna har jag ju redan talat. Bo Lundgren säger att en regering måste bedömas efter sina gärningar. Ja, titta på hur den ekonomiska utvecklingen har varit, titta på budgetunderskottets förändring, titta på hur talen för arbetslösheten har gått ned. Notera att aldrig har så många haft arbete i Sverige som nu. När Anne Wibble läser innantill så finns det ingen anledning för mig att också läsa på s. 27. Självfallet tror jag på Anne Wibble. Men är det så säkert, fru Wibble, att dessa åtgärder inte i varje fall till vissa delar får de avsedda effekterna? Vad har ni att föreslå? För att ni inte skall behöva tala om det, kan jag göra det. Bo Lundgren säger att vi skall sänka skatterna. För några år sedan, i varje fall, tyckte ni också att vi skulle höja arbetslösheten för att nå de effekter ni är ute efter. Vi tycker att det finns starka stabiliseringspolitiska skäl för att man skall minska likviditeten och förhoppningsvis också till en del, för att vara riktigt rå här, lönebetalningsförmågan. Vi menar därför att detta förslag kan bidra till att påverka lönebildningen. Det är faktiskt, eller borde i varje fall vara det, ett gemensamt intresse för oss. Vi måste få stopp på denna karusell eller spiral, vad ni nu vill kalla det, mellan löner och priser. Det här kan måhända bidra till det. Även om Anne Wibble sade att det var korporativistiskt, har faktiskt flera löntagarorganisationer mottagit detta positivt.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

Fru talman! Denna tillfälliga vinstskatt ger bara 3,5 miljarder, sade Arne Kjörnsberg. Vinsterna har ökat så mycket. Skatterna för företagen är internationellt sett låga i Sverige, sade han också. För mig låter detta utomordentligt oroande. Det låter nämligen som om Arne Kjörnsberg och hans socialdemokratiska vänner skulle vara inställda på att man lika så gott kan höja skatterna permanent för företagssektorn. Detta tror jag skulle vara ett mycket allvarligt slag mot en bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Löneglidningen är för hög, sade Arne Kjörnsberg också. Regeringens förslag skulle motverka detta. Att löneglidningen är för hög kan vi vara helt överens om. Skälet är faktiskt att socialdemokraterna har fört en felaktig politik och skapat en överhettning på arbetsmarknaden. Man borde ha genomfört mera åtstramande åtgärder och sparstimulerande åtgärder för att dämpa konsumtion och uppmuntra sparande och därigenom få en något mindre överhettad situation på arbetsmarknaden. Sanningen är den att detta förslag inte kommer att medverka ett enda smack till en mer dämpad avtalsrörelse. Vad man i stället borde göra vet Arne Kjörnsberg ganska väl, hoppas jag. Vi har haft sådana debatter många gånger förut. Man borde lägga fast en skatteskala, med lägre marginalskatt och ett inflationsskydd, Arne Kjörnsberg, så att parterna slipper att gissa vilken inflation det blir i Sverige framöver. Sanningen är nog den att den enda egentliga motiveringen för förslaget är att man vill glädja Landsorganisationen. Jag noterade särskilt att det inte står någonting talat om reaktionen från de andra deltagarna i avtalsförhandlingarna, nämligen arbetsgivarnas organisationer. Effekten blir den jag nämnde, nämligen att man motverkar långsiktighet och uppmuntrar kortsiktig planering, kanske t.o.m. spekulativa kalkyler. Effekten blir med andra ord att den som är bäst på att gissa vad socialdemokraterna kommer att göra härnäst är den som kan klara sig bäst i ekonomisk verksamhet i Sverige, och det är sannerligen ingenting att uppmuntra.

Fru talman! Bo Lundgren, jag tycker inte att regeringsformen skall ändras på grund av önskemål från en facklig organisation. Jag är självfallet övertygad om att moderaterna på sedvanligt seriöst sätt kommer att bidra till en noggrann beredning av detta ärende, det har de ju tidigare alltid gjort. Vad Bo Lundgren bekräftade var att moderaterna skulle fortsätta att arbeta seriöst. Och det finns naturligtvis skäl att bereda detta, liksom alla andra ärenden i Sveriges riksdag, på ett noggrant sätt, det håller jag självfallet med om. Anne Wibble sade att detta inte kommer att bidra ett smack till att dämpa löneglidningen. Vi får väl se om det blir smack eller om det blir något annat. Men avsikten från vår sida är helt klar. Jag vet inte om jag sade bara 3,5 miljarder. I så fall tar jag tillbaka bara. Jag tycker också att 3,5 miljarder är ett stort belopp, precis som jag tycker att 180 miljarder är ett stort och för mig utomordentligt svårgripbart och nästan gigantiskt stort belopp. Anne Wibble sade också att detta bara är till för att glädja Landsorganisa tionen.

De har fått framstå som busarna. Det är de som har fått försöka förklara för arbetsgivarna att de även i den delen måste ta sitt arbetsgivaransvar. I varje fall har det i den allmänna debatten framstått som att det är dessa tre herrar som verkligen har pekat på detta samband och även vidtagit åtgärder och varit beredda att ta ansvar för detta samband för att försöka göra något åt det.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig, dels om regeringen är beredd att ge ersättningsarbeten och psykologiskt stöd till lokalbefolkningen i Sorsele kommun på samma sätt som gjordes i Göteborg och Bergslagen när de utgjorde krisområde, dels om regeringen är beredd att stödja en fortsättning av Djärvenprojektet i Sorsele kommun och låta det stå som förebild för liknande verksamheter bland övriga inlandskommuner. Karin Israelsson hävdar i sin interpellation bl.a. att regeringen inte i tillräcklig omfattning har insett det behov som finns till samlade insatser för en levande bygd i Västerbottens inland och att Sorsele kommun av statsmakterna behandlas som mindre värderad eftersom satsningarna är blygsamma i denna kommun. Jag vill börja med att säga att jag är något förvånad och förundrad över Karin Israelssons negativa beskrivning av regeringens insatser och engage 87 mang i Västerbottens inland. Förvånad är jag därför att Karin Israelssons beskrivning inte stämmer med verkligheten, och förundrad är jag över att Karin Israelsson i det sammanhanget samtidigt frågar om en fortsättning av Djärvenprojektet, som vi är överens om varit särskilt lyckosamt för Sorsele kommun. Regeringen har ju dessutom aktivt medverkat i projektet med ekonomiskt stöd. Västerbottens läns inland är ett av regeringen prioriterat område vad gäller regionalpolitiska utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen i Västerbottens län har i år 90 milj.kr. i länsanslag för lokaliseringsbidrag, företagsutveckling, glesbygdsstöd och projektverksamhet. Sedan 1982 har anslaget ökat med 125 20. Därutöver har både statens industriverk och regeringen beviljat regionalpolitiskt stöd främst till flera större projekt. Sedan 1982 har sammanlagt drygt 200 företag i länets inlandskommuner fått ca 500 milj.kr. i regionalpolitiskt stöd. Detta stöd beräknas ha skapat mer än 1 100 nya arbetstillfällen och medverkat till att ytterligare ett stort antal jobb kunnat bibehållas. Jag vill också påminna om den särskilda regionalpolitiska propositionen hösten 1987 för norra Sveriges inland som innehöll ett flertal insatser till Västerbotten. Därutöver har regeringen det senaste året beslutat om drygt 25 milj.kr. i särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser i huvudsak riktade till Västerbottens inland. Djärvenprojektet utgör ett exempel på dessa insatser. Beträffande Karin Israelssons oro över inlandsbanans framtid vill jag hänvisa till det svar kommunikationsministern gav Lennart Marklund här i riksdagen den 23 februari i år på hans fråga om timmertransporter från Norrlands inland. Vad så gäller frågan om Djärvenprojektets fortsättning vill jag, som Karin Israelsson, understryka den positiva utveckling som projektet haft för Sorsele kommun. Under de snart tre år som projektet pågått har ett tjugotal mindre företag startats, vilket skapat fler arbetstillfällen bl.a. för ortens ungdomar. Regeringen har ekonomiskt stött projektet i tre år, och det bör nu kunna inordnas inom ordinarie verksamhet. Jag vill upplysningsvis nämna att länsarbetsnämnden i Västerbotten och Sorsele kommun just nu för diskussioner om formerna för en mer permanent samverkan för att fullfölja de goda resultat som Djärvenprojektet åstadkommit.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag kan väl inte med bästa vilja påstå att jag är nöjd med svaret. En ton i svaret säger mig att jag är en kverulant som i stället borde tacka för de insatser som gjorts och sedan vara nöjd. Detta förvånar mig, eftersom jag vet att arbetsmarknadsministern för någon vecka sedan besökte Västerbotten och då uppvaktades av representanter för min hemkommun, Sorsele. Inte var det en uppvaktning som beskrev ljusa framtidsutsikter för kommunen, nej det var med stor oro man ville framföra sina frågor. Om jag skall tolka arbetsmarknadsministerns svar välvilligt, så borde vi nu bara vara tysta och nöjda. Tyvärr kan jag inte nöja mig med det beskedet. Att Västerbottens inland är ett av regeringen prioriterat område när det gäller regionalpolitik är väl möjligt. Men samtidigt bedriver regeringens affärsdri Prot. 1988/89:84 vande verk en politik som helt kullkastar grundstrukturen i regionen. 20 mars 1989 Domänverkets omorganisation, som jag tagit upp i en interpellation som jag får svar på efter denna debatt, är ett sådant exempel. Statens järnvägar är ett annat. Under de senaste åren har beslut efter beslut inneburit att den statliga verksamheten dragits från inlandskommunerna, medan centraliseringen växt i redan överhettade områden. Samtidigt som järnvägstrafiken läggs över till landsvägstrafik, dras alla insatser för vägbyggande i inlandet in, till förmån för kustens landsvägar. Kronofogdemyndigheternas omorganisation och folkbokföringens omläggning innebär förlorade arbetstillfällen i vår kommun och även i övriga inlandskommuner. SJ:s indragningar innebär nedläggning av omlastningsstationer och på sikt svårigheter för sågen att utnyttja järnvägen. Det innebär att bemanningen vid stationen måste minskas, och snart dras den in. Striden om poststationer innebär att vi som tror på orternas överlevnad får slåss mot företrädare som tror på centraliseringens fördelar. På område efter område får vi kämpa för vår överlevnad, och i skenet av detta anser jag att mina frågeställningar är klart berättigade. I första hand önskar vi ge stöd till småskalig verksamhet. Inte minst alla de kvinnor som vill starta eget har funnit dagens stödformer alltför svåra att utnyttja. Djärvenprojektet har visat vägen för nya sätt att skapa arbete närmare den enskilde. I Sorsele har projektet lyckats. Upprinnelsen var en motion som centern väckte i landstinget. Oron var stor över den fortsatta utflyttningen av ungdomar från kommunen. Genom att samordna och intensifiera insatserna har man lyckats skapa nya arbetstillfällen och även delvis hejda utflyttningen. Visserligen har speciella projektpengar anslagits, men det säger ingenting om vad kostnaderna blivit om inte dessa medel funnits. Antalet flyttningsbidrag har minskat. Beredskapsarbeten som inte varit meningsfulla skulle ha kostat betydligt mera. För staten skulle det ha blivit betydligt dyrare med andra stödformer. I jämförelse med traditionella satsningar på ett industriarbetstillfälle är det små summor pengar det handlar om. Det krävs nu att de pågående förhandlingarna skall ske i en för kommunen positiv anda. Ungdomarna i kommunen är värda detta. Tyvärr har väl erfarenheterna inte varit speciellt goda hos oss när det gäller beaktanden som vi tror att staten skall göra när det gäller vår landsända. Alltför ofta möts vi av påståenden att det går bra för Västerbotten och då kan det inte vara så stora problem för inlandet. Men det är betydande skillnader i ett län som till ytan är så stort. Utvecklingen i Umeå är bra för Umeå, men hjälper ej Sorsele eller andra kommuner i inlandet. Det är lika orimligt som att säga att Värmland skulle dra nytta av att Arlanda expanderar. Att kunna få utbildning på hemorten är ofta inte möjligt om man bor i Västerbottens inland. Här finns många utbildningsbehov som kan tillfredsställas. Distansundervisning med Umeå universitet som moderhögskola kan utvecklas ytterligare. Inom vård och omsorg sker i dag sådan utbildning som ytterligare kan förstärkas. Skog och jord tillhör basnäringarna. Tyvärr 89 försvinner allt flera jordbrukare på grund av dålig lönsamhet och svåra ägareförhållanden. Skogsbrukets framtid verkar inte speciellt ljus med den brist på avverkningsbart virke som föreligger. Med de nya signaler som nu når oss ökar oron inför framtiden. Detta avläses snabbt i en så liten kommun. Arbetslösheten är låg. Det beror på den tidigare stora utflyttningen, och det finns behov av arbetskraftsinflyttning. I den situationen är det då mycket angeläget att den statliga verksamheten inte dras in, som nu sker. Tror inte staten på kommunen, hur skall då enskilda människor och blivande företagare våga göra det? När privata företag kommer i kris och går omkull och vi frågar berörda ministrar vad de ämnar göra, har ett standardsvar de senaste åren varit att det sociala ansvaret ligger på ägarens bord. Nu ställer jag samma krav på staten när statens verksamhet dras in. Vilket socialt ansvar ämnar man ta för inlandets befolkning? Vilka åtgärder är regeringen som delägare beredd att vidta för att bevisa att man tar ett större ansvar än andra företagsägare? Får vi ökade anslag till de vägar som snart kommer att slitas ner ännu mera, nu när tunga transporter läggs över från järnvägen? Får vi nya arbetstillfällen i turistnäringen, nu när domänverkets skogar inte räcker till? Får vi ersättningsarbeten när andra omorganisationer innebär att statlig verksamhet dras in eller förändras? Jag är väl medveten om att dessa frågor inte ligger på arbetsmarknadsministerns bord. Jag tycker dock att regeringen har ett övergripande ansvar när det gäller just dessa frågor. Det man gör i ert departement måste också följas av åtgärder från de andra departementen. Det är inte rimligt att man från ert departements sida satsar på åtgärder för förbättrad arbetsmarknadssituation, medan andra departement hela tiden plockar undan arbetstillfällen i samma region. Jag efterlyser en samordning. Jag undrar om arbetsmarknadsministern är beredd att ta ett initiativ i den frågan. Tydligen saknas denna samordning i dag.

Fru talman! Jag vill till statsrådet Ingela Thalén egentligen rikta samma frågor som Karin Israelsson har ställt här i dag och understryka allvaret i hennes interpellation. Det pågår en kampanj runt om i landet som särskilt starkt har engagerat folket i Västerbotten. Det är Landsbygd 90. Otaliga arbetsgrupper har bildats och folk samlas i bygderna. Varför har denna kampanj mött ett sådant starkt gensvar? Jo, människorna i Västerbottens inland känner sin tillvaro hotad. Så här skriver några sorselebor i en motion till folkpartiets länsförbunds årsmöte: ”Vi ser med stor oro på utvecklingen i stora delar av Västerbottens län och särskilt Sorsele kommun. Skogsbruket har varit ryggraden i en lång period men har nu förlorat i betydelse på grund av rationalisering och mekanisering. Andra näringar har inte utvecklats framåt i motsvarande grad. Resultatet har blivit en fortsatt befolkningsminskning och därav följer automatiskt en lägre servicenivå på de flesta områden. Vi vill att åtgärder vidtas så att trenden bryts. De blygsamma satsningarna inom Sorsele kommun som kompensationen för en outbyggd Vindelälv och naturreservatsbildningarna gör, att vi med gott samvete kan kräva statligt riktade satsningar på Sorsele.” Dessa människor i Sorsele kräver bl.a. en sänkning av arbetsgivaravgifter Prot. 1988/89:84 na. Vi diskuterar här bl.a. det s.k. Djärvenprojektet som har pågått ett antal 20 mars 1989 år. Vi som har följt det har uppfattat det som ett lyckat projekt. Det har inneburit att fler egenföretagare har kommit i gång med verksamhet. Inte minst har projektet kunnat fånga upp ungdomar, som har stannat i sin hembygd och vågat starta eget. Nu skall projektet upphöra. Eller också tvingas kommunen att skrapa fram ytterligare miljoner för att rädda verksamheten. Än en gång sviker den socialdemokratiska regeringen. Det blir den bistra sanningen för inlandskommunerna. Konsekvenserna är att ungdomarna flyttar och de gamla blir kvar. På 25 år har Västerbottens inland åderlåtits på 22 000 människor, vilket motsvarar dagens befolkning i kommunerna Storuman, Sorsele och Vilhelmina. För 25 år sedan fanns 5 700 invånare i Sorsele kommun. I dag finns det 3 500. Det finns inte heller särskilt mycket av skattepengar att hämta ur kommunens börs för att på egen hand finansiera Djärvenprojektet, om man har följande fakta i minnet: Skatteinkomsterna är mycket låga i en kommun som Sorsele. Inkomståret 1986 fanns sålunda enbart 17 personer i hela kommunen som deklarerade en inkomst över 175 000 kr. Min fråga till statsrådet blir: Anser statsrådet att rådande förhållanden är försvarbara? Statsrådet skall ju medverka i landsbygdsriksdagen i Umeå, och jag tror att statsrådet kommer att få den frågan där, ännu mer accentuerad. Gäller fortfarande det regionalpolitiska målet om en balanserad befolkningsutveckling och att man skall ge människor tillfälle till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet, eller skall vissa delar av landet överges? Skall inlandet bli i huvudsak leverantör av kvalificerad arbetskraft? Skall Landsbygd 90 bli Tätort 90? Sorsele kommun brottas med ojämlika villkor i jämförelse med kommunerna på andra sidan länsgränsen, dvs. i Norrbotten. Folkpartiet har under många år arbetat för en nedsättning av arbetsgivaravgifterna i stödområde A och B, men den socialdemokratiska regeringen har inte lyssnat på kraven. Företagen i Västerbotten har fått konkurrera på ojämlika villkor. Är statsrådet beredd att i dag lämna besked på den punkten? Blir det en nedsättning av arbetsgivaravgifterna? Vi i folkpartiet anser att insatserna för regionalpolitiken måste ske mer kontinuerligt och långsiktigt, inte så att projekt som Djärven bara försvinner i brist på ekonomiska medel. Jag nämner en sänkning av arbetsgivaravgifterna som en väsentlig insats för ett område som Sorsele, som har permanenta problem. Här handlar det inte om en tillfällig branschkris, som t.ex. den som uppträdde i Bergslagen och Uddevalla. Behovet av en mer utvecklingsinriktad regionalpolitik framträder alltmer, liksom behovet av en mobilisering av befintliga resurser samt inte minst behovet av ett rejält länsanslag. Det är en gåta att regeringen i budgetpropositionen föreslår oförändrat länsanslag. Folkpartiet har föreslagit ytterligare 170 miljoner. Pengarna för projekt hos länsstyrelsen är nämligen slut. Posten för projektmedel inom länsanslagen är i dag maximerad. Konsekvenserna blir att man på länsnivån inte ges full frihet att själv prioritera de regionalpolitiska medlens användning. Vi i folkpartiet vänder oss starkt emot kl detta. Även användningsmöjligheterna för det regionalpolitiska stödet måste vidgas. Stödformerna måste kunna förändras, så att stöden kan användas för mjuka investeringar av typen kunskaper och tjänster och så att man kan understödja etablering och vidareutveckling av verksamhetsformer som är under utveckling. Till sist: Är statsrådet beredd att stödja våra krav? Finns det framtid och utveckling och jämlikhet i Sorsele?

Fru talman! ”På arbetsförmedlingen i Sorsele har Maj Brännlund sina ärenden ordnade i prydliga fack. Det enda som tidigare alltid svämmat över gapar nu tomt. På det står det ”respenning', en påminnelse om årtiondens flyttlasspolitik. Men för två år sedan vände det. Nu finns det många lediga jobb i Västerbottens nordligaste fjällkommun, och Maj Brännlund är ännu inte riktigt van vid att behöva leta efter arbetskraft.” Detta är inledningen till en artikel om paniken som lurade bakom hörnet i Sorsele kommun. Jag tycker att detta är positivt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi också diskuterar från den utgångspunkten, nämligen att det finns positiva möjligheter i Västerbotten, i Sorsele och i de övriga inlandskommunerna. Djärvenprojektet var, precis som namnet säger, ett projekt för att dra i gång verksamhet. Till det projektet har staten lämnat över 10 milj.kr. och därutöver ett starta-eget-bidrag, arbetsmarknadsutbildning samt arbetsmarknadsutbildningsbidrag. I förslaget till budget för arbetsmarknadsverket ingår att en stor del av de sysselsättningsskapande medlen skall kunna användas mer flexibelt just för att man i fortsättningen skall kunna delta i och stödja denna typ av verksamhet när den inordnas i den reguljära verksamheten. Det är därför som nu länsarbetsnämnden tillsammans med kommunen diskuterar fortsättningen av Djärvenprojektet. Jag tycker alltså, precis som föregående talare, att detta projekt är utomordentligt bra. Det finns efterföljare i andra delar av landet, och det är ett gott betyg åt Djärvenprojektet. När det gäller länsutvecklingen är det oerhört viktigt att än en gång slå fast att staten har det övergripande regionalpolitiska ansvaret men att man inom regionerna och mellan kommunerna samarbetar så att man nyttjar den arbetsmarknad som finns utöver den egna kommunen. Det är detta som är det regionalpolitiska ansvaret och länsansvaret. Och det är viktigt att också detta länsansvar tas. Jag skall nämna ett exempel som jag tror är viktigt när vi diskuterar den statliga utvecklingen och den statliga servicen. För att göra det möjligt för mindre orter och glesbygder att behålla t.ex. statlig service pågår det i dag en lång rad försök med t.ex. lokalkontorsverksamhet där man för samman försäkringskassan och posten med t.ex. arbetsförmedlingen eller försäkringskassan med kommunens bibliotek. På detta sätt kan man på de minsta orterna behålla den statliga servicen för människorna som bor där och ge dem entydiga signaler, vilket jag tycker att man skall göra — när man satsar på industriutveckling skall man också behålla den här typen av service. Men man måste vara beredd att ompröva den så att den får andra former för att kunna överleva. På frågan om det blir en nedsättning av arbetsgivaravgifterna vill jag svara Prot. 1988/89:84 att den diskussionen skall jag återkomma till när den regionalpolitiska 20 mars 1989 kommittén har lagt fram sitt förslag. I den regionalpolitiska kommittén sitter också representanter för folkpartiet. Jag skulle vilja ställa en fråga till folkpartiets företrädare med anledning av den uppvaktning jag fick från några talesmän för vissa inlandskommuner när jag var i Västerbotten. En av de stora och mest bekymmersamma frågorna gällde en folkpartimotion om de fjällnära skogarna. Den motionen skulle nämligen innebära att nästan resten av Sorsele kommun skulle bli oanvändbar ur skogsvårdssynpunkt och skogsbrukssynpunkt. Det kan vara ett lika stort hot som en omändring av Djärvenprojektet. Men detta kanske är en fråga som folkpartiet kan ta upp till diskussion. Avslutningsvis, fru talman, tycker jag att Djärvenprojektet är ett utomordentligt bra projekt, och jag är övertygad om att länsarbetsnämnden och kommunen kommer att se till att kraften i detta projekt också blir basen för en fortsatt verksamhet och ett stöd i den positiva utveckling som nu börjar skönjas i Sorsele kommun.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det sista som arbetsmarknadsministern tog upp, och jag hoppas att det också förs vidare i praktisk handling till dem som nu förhandlar om Djärvenprojektet och dess vidare utveckling. Vi i kommunen är beredda att ställa våra små resurser till förfogande för en fortsättning, eftersom detta varit positivt. Men det har varit positivt tack vare att vi har haft bra representanter på det kommunala planet som har fullföljt detta arbete praktiskt. Hur sådana projekt skall lyckas hänger mycket samman med hur man lokalt kan förankra dem. Denna typ av projekt har förekommit i hela Norden, och just Djärvenprojektet har varit det mest positiva. Vi i Sorsele kommun är naturligtvis mycket glada över att vi har lyckats så bra och vill gärna föra fram detta. I dag finns det gott om lediga arbeten också uppe i Sorsele. Problemet är att få vågar söka sig dit. Det beror på att människor har en känsla av att Sorsele är ett glömt område i andra hänseenden.

Det är inte lätt att rekrytera t.ex. lärare, läkare och tandläkare om det inte finns även andra akademikerjobb. Detta har emellertid funnits inom domänverkets organisation. Med tanke på framtiden är det allvarligt om vi förlorar den typen av arbetstillfällen. Det är nödvändigt att behålla detta slags arbeten. När det gäller länsanslagen och de regionalpolitiska stöden finns det en tröghet i dem som inte är bra. Det vore värdefullt om man fick ett flexiblare användningsområde och ett bättre sätt att använda dessa pengar, så att de kommer att ligga närmare de människor som behöver dem. De behöver inte heller vara bundna i en omfattning som många gånger är orimlig när människor vill satsa på ett eget företagande i Sorsele. Sorsele är ju en till ytan mycket stor kommun men befolkningsmässigt mycket liten — drygt 3 500 bor 93 där. Detta är alltså något som man måste arbeta vidare med. Det konkurrensförhållande som råder mellan Sorsele och Norrbotten innebär också att företag flyttar till Norrbotten på grund av den fördel som de sänkta arbetsgivaravgifterna där innebär för företagen. Vi får hoppas att den pågående utredningen kommer att lägga fram många fler förslag när det gäller att göra det möjligt för människor att flytta tillbaka till en inlandskommun. Inte minst i fråga om den skattemässiga situationen vore det en fördel. Sorsele är en högskattekommun, vilket slår mycket hårt. Skatteutjämningsbidraget skulle i detta sammanhang kunna vara ett instrument.
Fru talman! Statsrådet försökte nu bättra på bilden av förhållandena för oss som lever i Sorsele. Jag bor vid kusten, i Umeå, i Västerbotten. Och det är milsvida skillnader mellan en inlandskommun och en kustkommun även i det praktiska livet. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen har varit alltför passiv. Trenden i Västerbottens norra inland har varit densamma under många år, och den socialdemokratiska regeringen har inte gjort några särskilt stora insatser. Länsanslaget som ställs till länsstyrelsens förfogande har regeringen gång efter annan efter påbackning från oppositionspartierna fått ändra. Det torde väl bli så även denna gång. Jag tycker att snålheten bedrar den vishet som borde leda regeringen i detta arbete. Folkpartiet har under många år fört fram kravet på en nedsättning av arbetsgivaravgifterna. 350 miljoner räknar man med att Norrbottenskommunerna får behålla tack vare den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som gäller i hela Norrbottens län. Men i en stackars kommun som Sorsele får man betala full arbetsgivaravgift. Jag vet vad sågägarna och företagen i Sorsele säger om detta, de är inte nöjda. Statsrådet tog sedan upp de fjällnära skogarna. Jag tycker att statsrådet skall vara litet försiktig på den punkten, eftersom vi från folkpartiets sida har sagt att detta skall ske i samverkan med markägarna och kommunen och att man skall se till att det blir ersättningsmark. Detta förslag har inte socialdemokraterna fört fram, men också de är inne på en gränsdragning beträffande de fjällnära skogarna. Centerpartiet, miljöpartiet och vpk har fört fram förslaget om fjällnära skogar, men det gjorde även socialdemokraterna och moderaterna i den enkät som gick ut från SNF. Skillnaden är att folkpartiet efter valet har stått fast vid sitt ställningstagande före valet. Men det var inte detta som debatten i dag skulle handla om. Debatten i dag handlar om Djärvenprojektet. Jag finner för min del det ohemult av statsrådet att inte kunna säga att staten skall gå in med ett litet anslag för att Djärvenprojektet skall kunna fortgå. Det är en bra modell, och det är ett bra arbete som utförs tillsammans med andra nordiska länder. På detta sätt kan ungdomarna se att det finns framtidsmöjligheter även i norra Norrlands inland.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte förstår vad Ulla Orring menar när hon säger att det är ohemult att inte gå in med några statliga pengar. Varifrån tror Ulla Orring att länsarbetsnämndens pengar kommer? Vems pengar är det? Det är ju statliga medel. Till länsarbetsnämnden i Västerbotten har satts av 1,8 extra miljoner och arbetsmarknadsverket har satt av 4 miljoner extra till Västerbotten för just sådana insatser för kvinnors sysselsättning i inlandskommunerna i Västerbotten. Det är om något statliga pengar. Jag ser också detta som positivt. Jag tror att det är oerhört viktigt att man gör sådana här satsningar för kvinnors sysselsättning i inlandskommunerna. Inlandskommunerna har ju den tunnaste och smalaste arbetsmarknaden och behöver en sådan breddning som Karin Israelsson tidigare var inne på, nämligen en som ger arbete åt båda makarna i familjen.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att det nu finns extra pengar för kvinnor i inlandskommunerna. Men det är ju inte på regeringens initiativ som dessa har tillkommit, utan efter de uppvaktningar som varit och de krav som har ställts under många år. Där har vi alltid fått räkna med mindre anslag än vad vi tänkt oss. Inlandskommunerna hade en gemensam uppvaktning inför finansministern, industriministern och arbetsmarknadsministern för något år sedan. Man presenterade en lång lista på åtgärder som behöver vidtas. När den regionalpolitiska propositionen sedan kom refererade man egentligen bara till gamla pengar; inte var det speciellt mycket nytt. Vi kvinnor från inlandskommunerna kommer tillbaka med våra krav. Vi tror på inlandskommunernas framtid, men vi behöver stöd, och staten bör ta ansvar för sin verksamhet. Det är ett måste i fortsättningen. Vad som känns svårt i det här sammanhanget är att Djärvenprojektet har varit ett positivt inslag och skapat väldigt mycket framtidstro. De indragningar man nu gör från statens sida slår så att säga undan benen för denna framtidstro. Det är vi väldigt upprörda över. Med en positiv behandling i fortsättningen av Djärvenprojektet finns alltså möjligheter att göra väldigt mycket mera i dessa kommuner.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för det utförliga svaret på min interpellation. Vi sorselebor vet av års erfarenhet vad det betyder när statliga verk skall bedrivas med affärsmässighet och att ett överskott skall inlevereras till staten. I de termerna döljer sig ofta en storskalig drift utan regionalpolitiska hänsyn. I svaret finns dock en räddningsplanka, som jag vill belysa ytterligare.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 Domänverket är en stor arbetsgivare i Sorsele, i Arjeplog och i de andra inlandskommunerna. Åtskilliga kubikmeter timmer har avverkats, och den minskade avverkning som nu noteras har många förutspått långt tidigare. Vi har försökt att få svar på våra oroliga frågor rörande virkessvacka, men det har varit svårt att få något besked. Skogsvårdsåtgärderna har inte alltid varit så övertygande, med sent insatta återplanteringar och bristfällig gallring. Nu anses skogsvårdslagen ha följts; i alla fall har det tydligen inte anmärkts på dessa förhållanden. För många har den avverkningstakt som hållits verkat som en skövling av skogsmarkerna. Som ett resultat av detta lämnas nu inlandet åt sitt öde. Domänverket har även avstått marker för domänreservat. Ett bevarande av fjällnära skogar är till fördel för hela landet. Men det blir de små och fattiga kommunerna som får betala det hela med färre arbetstillfällen. Löftena om ersättningsarbeten som gavs när Vindelfjällens naturreservat avsattes har inte infriats. Det var naturvårdsverket som den gången skötte förhandlingarna. För närvarande har 60 96 av Sorseles yta på närmare 80 kvadratmil någon form av restriktion. För Arjeplogs del finns det två och en halv mil strandmark för varje invånare att rekreera sig vid. För den kommunen verkar det därför märkligt att det finns ett strandskydd som skall ge allmänheten möjlighet att vandra fritt och därmed innebär ett förbud att bebygga innanför en 100 meters strandgräns. Mera lokalt anpassade förordningar borde det finnas möjlighet till. Detta är ytterligare ett exempel på den brist på verklighetsförankring i besluten som vi ofta drabbas av. Det var i varje fall en stor oro som spred sig i trakterna, när meddelandet om en ändrad struktur i domänverkets organisation lämnades i slutet av januari detta år. Vi vet vad det innebär när rationaliseringar skall ske. Det brukar alltid vara till inlandets nackdel, när man talar i de termerna. Jag är också helt på det klara med att en omorganisation måste ske inom de statliga verken. De vinster som då uppkommer kan med fördel läggas på en organisation som verkligen tar ett regionalpolitiskt ansvar. Då blir organisationsförändringen ännu värdefullare. När en revirsammanslagning genomförs hoppas jag att domänverket tar hänsyn till den förlust av välutbildad personal som det innebär för en liten kommun. Tänk också gärna i nya banor. Det måste inte nödvändigtvis alltid vara den mindre kommunen som skall förlora arbetstillfällen. Kontoren måste inte ligga i den större kommunen. Det är också fel att alltid inlandskommunerna skall ställas mot varandra. Låt kustreviren släppa till personal till förmån för inlandets revir. I Sorsele satsar just nu domänverket på kronofiske, ett turistobjekt som kan bidra till en viss sysselsättningsökning på turistsidan. Tyvärr vet vi inte vad som kommer att hända med överledningen av Laisälven, som ses som ett hot mot denna utveckling. I alla lägen blir det en kommunernas strid när det gäller sysselsättning i dessa bygder. Vinsterna kommer att gå till kusten, till Skellefteå Kraftverk som får mera vatten för energiproduktion. Överleds inte Laisälven verkar det omöjligt att fortsätta gruvdriften i Laisvall. Förstörs Laisälven blir möjligheterna att utnyttja älven för fiske inom Sorsele begränsade eller obefintliga. Kronofisket hotas. Samtidigt påverkas troligtvis Vindelälven, vilket i sin tur medför att de satsningar i positiv riktning som skett där inte kan fullföljas. Jag förstår att domänverkets omorganisation sker utan medverkan av departementet. Men industridepartementet har ett allmänt ansvar även för sysselsättningen inom Sorsele kommun. Ett lämpligt sätt att kanalisera nya arbetstillfällen dit är att se till att den friställda personalen får ett stöd för att kunna arbeta inom turistnäringen, som ju tycks vara räddningsplankan. Men turism byggs inte upp bara för att det finns naturreservat. Satsa på dessa områden på samma sätt som man gjorde i Uddevalla och Bergslagen! Ge de oroliga inlandsborna ett positivt besked! Allt som de levererat av skog under årtionden måste kunna föranleda en erkänsla i form av nya arbetsuppgifter. Man blir inte turistguide så lätt om man i flera år har arbetat som skogsarbetare. Enligt planerna kommer också skogsarbetare att friställas i Sorsele kommun, varför det inte är bara administrativ personal som hotas. Det krävs även ett samhällsansvar för inlandsbornas överlevnad. Finns det inte ett sådant kommer flyttlassen snart att rulla igen. Många har trott att statens ansvar skulle vara större än det enskilda näringslivets, men så är det inte. Avslutningsvis vill jag fråga industriministern om det är orimligt att även beträffande små inlandskommuner kräva ersättningsarbeten för dem som har förlorats till följd av reservatsbildningar och ändrade strukturer av statlig verksamhet.

Fru talman! När det gäller industriministerns svar till Karin Israelsson handlar det ju i stort sett om samma ärende — det gäller alltså norra Norrlands inlandskommuners möjlighet till överlevnad. I det här fallet är det fråga om Sorsele kommun. Många säger så här i debatten: Blir Norrland en koloni i Sverige? Detta är en fråga som jag finner att man måste ställa med allt större allvar. Vad som framför allt oroar är bristen på samordning mellan myndigheterna. Det är inget nytt fenomen. Det har funnits i årtionden. Nu visar 1988 och 1989 upp en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling. Arbetslösheten är på tillbakagång även i Norrlands inlandskommuner. Det är faktiskt brist på arbetskraft. Men skenet bedrar, det är ungdomarna som flyttar i brist på arbetstillfällen och i brist på bostäder. Inom folkpartiet har vi den åsikten att de långsiktiga problemen beträffande den regionala balansen kvarstår, trots det som statistik om befolkningsoch sysselsättningsutveckling visar. Verkligheten är en annan än den som framgår av statistik. Därför blir också varje indragning och rationalisering av den statliga myndigheten i norra Norrlands inland så kännbar. Jag är den första att erkänna att vi självfallet också måste ställa ett effektivitetskrav på den statliga verksamheten, men regeringen har dock ansvaret för att en skyddsmekanism fungerar, så att inte norra Norrlands inland överges. Nu blir det en sammanslagning av Sorseleoch Storumanreviren och verksamhet kommer till stånd i Luleå och Växjö. Men detta räddar inte Sorsele. Det är de långa avstånden som lägger hinder i vägen. Det är inte korta avstånd mellan orterna, utan man måste köra många mil på dåliga vägar, och det är dåliga kommunikationer — och brist på kommunikationer. Traditionell regionalpolitik har handlat om att man genom kostnadsdämpande insatser skall försöka överbrygga de speciella nackdelar som avstånd och klimat skapar i vissa regioner. Men det räcker inte, utan här behövs mer av utvecklingsinriktad regionalpolitik. Vi menar att det behövs mer samordning och överblick, planering och sektorssamordning. Det är inte svårt att finna exempel på brist på samordning. Det har ofta hänt att man har dragit in postkontor, kanske inte just i Sorsele men på andra ställen. Sedan har man i stället fått ett industrihus utlokaliserat. Den ena handen har inte vetat vad den andra gör. Vi anser att länsstyrelsens roll måste förstärkas, och jag återkommer till vad jag framförde i mitt tankeutbyte med Ingela Thalén: länsanslagen måste höjas kraftigt. Framför allt bör målet vara att människor i norra Norrlands inland skall kunna få en likvärdig standard ekonomiskt, socialt och kulturellt. Jag vill säga till industriministern — det är kanske ett onödigt påpekande, men det kan inte nog ofta upprepas — att människorna i inlandskommunerna är duktiga människor. De har god utbildning och bra kvalifikationer. Men ge dem ett redskap i händerna, så att de kan använda sin utbildning! Det går inte längre att svälta ut dem. Då far alla ungdomar sin väg. Därför vill jag fråga: Vilka åtgärder kan industriministern tänka sig vidta, förutom dem som nu har nämnts, för att inte norra Norrlands inland och därmed Sorsele kommun skall helt utarmas? Vi diskuterar ju en återbäring med anledning av de pengar som man får in på grund av vattenkraften. De människor som har medverkat till att utarma sina naturresurser vill se en återbäring. Jag tycker att det vore välgörande om industriministern hade ett svar.

Fru talman! När det gäller revirsammanslagningen är det precis som industriministern säger, nämligen att beslutet ännu inte är fattat. Erfarenheter genom åren har lärt mig att de första varningarna brukar besannas. Jag vet inte varifrån tidningarna har fått sina uppgifter, men det har funnits kartmaterial som har publicerats med förslag där man tänker sig en revirsammanslagning när det gäller Sorsele och Storuman, och samma sak är det med Arjeplog och Arvidsjaur. Det handlar om enorma områden. Som det alltid brukar vara, och som det har varit hittills, är det alltid den mindre kommunen som förlorar till den större kommunens fördel. Det är bra om det går att visa att man kan göra det på något annat sätt. När domänverket nu planerar en revirsammanslagning kan man visa praktiskt att Sorsele får behålla de arbetstillfällen som man i dag har inom domänverket. Från domänverket i Sorsele har man också aviserat att skogsarbetare kommer att friställas, i vart fall kommer man inte att återanställa personal beroende på den minskande avverkningstakten jämfört med tidigare år. Detta ger bl.a. som resultat att hela familjer kommer att förlora huvudförsörjningen och man söker sig till andra orter. Det är inte bra att det är så. Därför är det viktigt, om vi nu skall satsa på andra typer av verksamhet i domänverkets regi, att man snarast går in och visar vad man tänker göra av de enorma områden som finns i Sorsele kommun och även i Arjeplog. Vi är inte emot turism. Men vi vet att det krävs mycket arbete, marknadsförande insatser osv. för att det skall bli återverkningar i form av arbetstillfällen — det ger sig inte självt. När man minskar avverkningen kommer det att få effekter på de sågverk som finns. Vad detta i sin tur kommer att innebära vågar vi bara ana när det gäller just Sorsele kommun. Kommunen har ett stort sågverk som sysselsätter många och som baserar sig på domänverkets avverkningar. Det är samma sak här. Alla transporter går mot kusten. Det är svårt att få timmertransporterna att gå från andra hållet i länet mot Sorsele för att man skall kunna utnyttja den sågverkskapacitet som finns där. Det är någon naturlig inställning som säger att det skall vara så. Men vi från centerns sida tror på inlandet och möjligheterna där. Ulla Orring nämnde postkontor som dras in på andra orter och man satsar på annat där i stället. Jag bor i en by som heter Gargnäs. Där har vi i tre år lyckats skjuta på en indragning av ett postkontor tack vare att vi tillsammans har visat på de förutsättningar som finns i bygden. Men det är mycket jobbigt att hela tiden övertyga de statliga myndigheterna att det är andra förhållanden som råder än vad kanske statistiken visar. Vi ger inte upp. Vi fortsätter att kämpa.
Fru talman! Jag vet också att den regionalpolitiska utredningen arbetar med de frågor som gäller nedsättning av arbetsgivaravgiften och återbäring på vattenkraften. Men det är så viktiga frågor som gäller möjligheterna för dessa människor i norra Norrland och Västerbottens inland att få bo kvar. Det finns faktiskt fortfarande människor som älskar sin bygd och vill bo kvar, särskilt i Sorsele kommun. De människorna måste beredas dessa möjligheter. Industriministern talar om turismen. Det är säkert en kommande verksamhet. Men än så länge är den helt och hållet i sin linda. 60 96 av Sorsele kommun är avsatt som naturvårdsområde. Det är självklart att Sorseleborna inte skall stå för den ekonomiska konsekvensen av detta ställningstagande som är en nationell fråga. Om man avsätter 60 9; till naturvårdsområden, måste hela svenska folket ställa upp för att stödja dessa människor så att de kan bo kvar och satsa på andra näringar då skogen sviktar. Här är det fråga om att utveckla turismen. Men industriministern, närmaste flygfält ligger i Lycksele eller Umeå. Turisterna har numera bråttom. Tid är pengar för dem. Vägarna är inte heller i framkomligt skick. Vägförvaltningen har inte råd att ploga vägarna. Det finns även denna vinter stora svårigheter att ta sig fram. Här behövs en ram av regionalpolitiska medel. Om det sorterar under arbetsmarknadsministern eller industriministern är frågan. Men jag tycker att ni gemensamt borde se på dessa saker så att det blir förbättrade villkor för sorseleborna och så att inte Norrland blir en koloni i Sverige.

Fru talman! Det som industriministern först var inne på är någonting som ofta hörts från företrädare till honom, nämligen att det i regeringens kansli skulle finnas ett övergripande ansvar mellan departementen när det gäller den regionalpolitiska synen och att de olika politikerområdena beaktades i olika sammanhang. Jag undrar om den nuvarande industriministern också arbetar efter de reglerna eller om han avser att göra det. Jag fick inte något svar från arbetsmarknadsministern på frågan om hon ville ta ett initiativ till sådana arbetsformer. Jag vet att den utredning som tidigare var aktuell inte berör skogsarbetarna, men jag vet också att det i den interna utredningen om framtiden för åtminstone Sorsele revir har lagts fram förslag om att skogsarbetarkåren skall decimeras på grund av den minskade avverkningsmängden. Det är alldeles riktigt att domänverket har ställt upp för sågverken. Jag har själv varit med och förhandlat med domänverket om satsningar på sågverk och träbaserad industri i vår kommun. Vi har tyckt att det har varit naturligt att domänverket har tagit det ansvaret, eftersom domänverket är en så stor skogsägare i dessa områden. Därför är vi oroliga, när det kommer propåer om en neddragning av personal, en förändring av reviren och en minskning av avverkningen, och vi befarar att detta också kommer att ge återverkningar på sågverken som en reaktion. Det är en del av den oro som vi känner när domänverket aviserar förändringar. Jag hoppas att det besked vi får till sommaren när domänverkets styrelse har fattat beslut rörande revirsammanslagningen är till fördel för de små kommunerna och att de krav som de små kommunerna ställer på verksamheten också beaktas.

Fru talman! Jag tackar industriministern för det utförliga svaret. Jag kan konstatera att beslutet om oljeprospektering i Östersjön säkert har fattats på formellt korrekt sätt, och något annat hade jag inte tänkt mig. Samtidigt kan jag konstatera att industriministern genom denna formalisering av svaret glider undan frågornas substans, deras reella innebörd. Östersjön är i dag ett svårt sargat innanhav. Sverige har som kuststat ett med andra kuststater delat ansvar, dels för att inte öka sargandet och nedsmutsningen, dels för att se till att nedsmutsningen och förstörelsen upphör och att skadorna kan läkas. Östersjön är ett döende hav. Hundratusentals sälar har dött, långt innan förra sommarens stora säldöd. Fiskefångsterna måste kvoteras mellan länderna för att förhindra utfiskning. Svavelvätetäckta havsbottnar breder ut sig. Orsaken till detta är en hänsynslös rovdrift med naturresurser och en fullständig ringaktning av andra livsformers livsbetingelser. Luft och vatten har länge betraktats som outsinliga och självrenande tippar för industrisamhällets avfall. Vi ser i dag resultaten i ett döende och svårt sargat Östersjöhav. Det tillsätts kommissioner och upprättas konventioner för Östersjön. Sveriges riksdag bereds tillfälle att fatta kloka miljöpolitiska beslut. Men förstörelsearbetet fortsätter. Jag betvivlar inte att regeringen fattar formellt riktiga beslut. Men med tanke på Östersjöns tillstånd är det svårt att förstå att regeringen kan gå med på oljeprospektering där. Oljeprospektering syftar till oljeborrning och oljeutvinning. Om man kommer att finna utvinningsbara mängder olja i Östersjön, kommer det att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att förhindra oljeutvinning i Östersjön. Att säga nej vore att lura dem som har fått prospekteringstillstånd och har satsat stora pengar på arbetet att leta efter olja. Oljeutvinning leder ofelbart till utsläpp av olja i varierande mängder, och utsläppen skadar en redan skadad miljö och biotop ännu mera. Vi vet att det finns trösklar upp till vilka de ekologiska systemen klarar belastningen. Överskrids dessa kommer de ekologiska katastroferna mycket snabbt. Vi såg detta senast vid algblomningen i Västerhavet i somras. T.S. Eliot säger i sin dikt The Waste Land att världen inte kommer att gå under med en smäll, utan med en suck. Naturen kan inte skrika ut sin smärta i den omilda behandlingen, den bara lägger av. Vi står som frågande åskådare inför det som vi har ställt till med. Medvetet satsar regeringen på förstörelse av Östersjön, trots alla konventioner, kommissioner och riksdagsbeslut; allt formellt korrekt. Det gör det inte mindre hemskt. Det ger ett maskinmässigt kallt och hänsynslöst intryck, som om alla de kunskaper vi har om Östersjöns situation alls inte finns. Sveriges riksdag har fattat några grundläggande viktiga beslut på miljöoch energiområdet, nämligen att koldioxidutsläppen från Sverige inte skall få tillåtas öka och att vi skall satsa på att utveckla de inhemska förnybara energislagen. Det är mot bakgrund av dessa beslut märkligt att regeringen går med på oljeprospektering. Användning av olja leder till ökade koldioxidutsläpp, och tillgång till inhemsk olja kommer att motverka de inhemska förnybara energislagen. Regeringens beslut är i och för sig helt logiskt och konformt med det utredningsarbete som bedrivs inom skatteutredningarna, främst inom KIS. Där vill man införa moms på energi, minska punktskatterna med 30 90 och bibehålla storförbrukarskattesubventionen, som ger industrin ungefär 1 000 milj.kr. per år i subventioner. Utredningen visar att skatteförslagen kommer att innebära ökad användning av olja, kol, naturgas och elkraft samt att de inhemska förnybara energislagen kommer att missgynnas. Dessa förslag stöds i utredningen för närvarande av socialdemokrater, moderater och folkpartister. Det är en del av arbetet på att anpassa oss till EG. Sett ur detta perspektiv blir det naturligt att leta efter olja i Östersjön. Med de föreslagna skattesystemen skulle det ju gå åt mera av den varan. Det hänger ihop — det blir logiskt — men det strider mot de beslut som riksdagen har fattat. Jag är besviken på industriministerns svar, men jag är inte förvånad. I valet mellan pengarna eller livet väljer den socialdemokratiska regeringen hellre pengarna — hellre än att handla solidariskt och ansvarigt mot oss som lever nu och mot kommande generationer. Någonstans har det gått snett inom svensk socialdemokrati, som jag länge har haft en stor och grundmurad respekt för, för det solidariska samhällsbyggande som den har åstadkommit tillsammans med fackföreningsrörelsen i hård kamp mot den ekonomiska makten. Av det — det vet jag — finns det delar kvar, men den röda varma färgen flagnar, och en kall blå färg tonar fram, alltmedan Östersjön grånar under all den skit som vi tillåter den att tyngas ned med. Jag hade förväntat mig ett annat svar, ett svar tyngt av det ansvar som vi alla har för överlevnad och fortbestånd, inte ett svar med en formell redogörelse för hur ett förstörelsearbete lugnt kan få utvecklas under lagligt korrekta former. Det är uppenbarligen långt till den dag då situationens allvar och insikterna om vårt tillstånd också når in i de makthavandes boningar och arbetsrum. Det är hemskt, men det är sant. Prospekteringstillstånden skulle aldrig ha givits. Fler bör absolut inte ges. Regeringen bör undersöka hur de redan givna tillstånden skall kunna dras in. Tack för ordet!

Fru talman! Att inhämta kunskaper är naturligtvis inte något som helst fel. Vi ställer helt säkert upp på att man kan prospektera runt om i landet för att ta reda på vad vi har för naturresurser. Men Östersjön är faktiskt ett sällsynt olämpligt val av plats när det gäller sådana saker som olja. Vi vet nämligen att den dag som det blir fråga om en oljeutvinning, då kommer skadorna till en hotad miljö. Skadorna blir helt enkelt ett faktum — de går inte att undvika. Det är därför vi vill ta upp den här frågan. Vi är djupt oroade över den utveckling som vi kan se framför oss. Det är, som jag sade i mitt tidigare anförande, självklart att de som lägger ned pengar på oljeprospektering gör det i den varma förhoppningen att de skall påträffa utvinningsbara mängder och tjäna pengar på verksamheten. Det måste bli utomordentligt svårt att säga nej till de människor som har satsat så mycket pengar under så lång tid. Att man säkert kan klara av en hel del provborrningar utan att den marina miljön blir störd tror jag är möjligt. Jag tror att de erfarenheter som OPAB och andra har fått kan vara till god nytta, men problemet är vad som kommer sedan. Vi hyser en mycket stor oro och skulle av den anledningen vilja att regeringen undersökte möjligheterna att dra in de beviljade tillstånden. Vi måste sluta tro på att vi alltid med små tekniska finesser kan lösa de problem som vi står inför. Vi har ju sett vad som har skett ute i Atlanten. Det finns verkligen anledning att se på dessa frågor och hysa stor oro. Därför vill vi som sagt att oljeborrningarna skall upphöra. Om man medvetet vill satsa på att utvinna olja i Östersjön har man på något sätt bestämt sig för att Östersjön är ett lämpligt ställe att göra detta på. Då bidrar man ju långsiktigt till att förstöra den här miljön. Jag kan inte komma ifrån det, och sedan får industriministern tycka något annat. Jag tycker också att det i grunden strider mot riksdagens beslut i miljöfrågan att vi skall satsa på energiformer som vi på lång sikt egentligen måste komma bort ifrån, eftersom en användning av sådana energislag ökar koldioxidutsläppen. Riksdagen har ju sagt ifrån att dessa utsläpp inte får öka. Detta är alltså en ond cirkel, som vi på något sätt måste försöka ta oss ur. Tack för ordet!

Fru talman! Det som sades från miljöpartiets sida under Nordiska rådets debatt ställer jag upp på till 100 96. Jag tror att det var de problem som där nämndes som då framstod som de viktiga. Oljeutvinning i våra farvatten har ju faktiskt inte påbörjats. Det är klart att vi måste ha ett intensivt samarbete med andra länder för att komma till rätta med alla kväveläckage från industriutsläpp, som industriministern nämnde. Det är självklart. Hur skall det annars gå? Men vi är, som jag tidigare sade, också intresserade av att vi skall kunna kartlägga våra mineraler och hur de skall utvinnas, särskilt då på land. Men jag tycker fortfarande att det är oroväckande att man vill göra det i Östersjön, just med tanke på vad olja kan ställa till med. Det har i Sveriges riksdag också sagts att vi skall prioritera de inhemska, förnybara energislagen. Det borde vi verkligen göra med all kraft, i stället för att satsa kraft och pengar på att försöka se vad vi kan utvinna av någonting som vi faktiskt vet obönhörligen kommer att bidra till att på olika sätt förstöra den marina miljön. Vi kan inte med all god teknik som vi i dag känner förhindra att det blir stora oljeutsläpp i Östersjön, och det är ett utomordentligt känsligt innanhav. Det vore fruktansvärt sorgligt om vi här i landet vidtog åtgärder för att möjliggöra detta. Vad man har sett runt om i Prot. 1988/89:84 världen när det gäller de här sakerna borde, tycker jag, stämma till stor 20 mars 1989 eftertanke. Det vore vida bättre att satsa industriministerns kapacitet och kraft på att försöka få fram de inhemska, förnybara energislag som faktiskt kan leda oss in i ett bättre samhälle med mycket mindre utsläpp och mycket mindre förstörelse av natur och omgivning än den mycket olyckliga oljan, speciellt då den som kan utvinnas ur Östersjön. Tack för ordet!

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller ämnar vidta med anledning av kostnadsexplosionen inom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Gullan Lindblad har också frågat vilka åtgärder som föreslås för att man skall komma till rätta med missbruket av sjukförsäkringen. Hon har vidare frågat om jag avser att snarast komma med förslag till riksdagen som är ägnade att minska utgifterna och styra socialförsäkringens resurser dit de bäst behövs. Slutligen har Gullan Lindblad frågat om en ny arbetsskadeutredning kommer att tillsättas och vilka åtgärder i övrigt som kommer att föreslås. Sjukförsäkringens kostnader har ökat betydligt under senare år. Orsakerna till detta är flera. En betydande del hänför sig till förändringar som har vidtagits för att skapa en bättre försäkring för alla. Senaste exemplet på detta är den s.k. timsjukpenningreformen. Vidare har kostnaderna, men också inkomsterna, stigit som en följd av den ökande sysselsättningen. En annan orsak är att de långa sjukfallen har ökat påtagligt under senare tid. Denna utveckling måste tas på stort allvar. Det finns inga belägg för att kostnadsökningarna inom sjukförsäkringen skulle vara en följd av ett ökat missbruk av försäkringen. Jag kan därför inte finna att några särskilda insatser för att komma till rätta med missbruk nu är motiverade. Försäkringskassorna får dock, genom de resursförstärkningar som föreslås i budgetpropositionen, bättre möjligheter att fullgöra sin kontrollfunktion. Arbetsskadeförsäkringen har uppvisat en snabb kostnadsutveckling under senare år. Även detta är ett förhållande som måste tas på stort allvar. Ökningen av både de långa sjukfallen och antalet arbetsskadeärenden understryker behovet av förbättrade insatser för rehabilitering och samarbete mellan de olika instanser som har ansvar inom detta område. Rehabiliteringsberedningen har lämnat en rad förslag som är ämnade att förbättra situationen i detta avseende. Beredningens betänkande, som för närvarande är ute på remiss, kommer att beredas med skyndsamhet inom regeringskansliet. Utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen visar också på nödvändigheten av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Härvidlag kommer resultatet av arbetsmiljökommissionens arbete att utgöra ett viktigt underlag. Slutsatserna i anledning av denna utveckling inom sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är således i första hand att orsakerna måste klarläggas och åtgärder vidtas för att komma till rätta med situationen. Åtgärderna bör vara inriktade på att förbättra möjligheterna till rehabilitering och till förebyggande insatser. Genom sådana insatser kan utslagningen ur arbetslivet minskas och flera människor kan bli kvar i sitt arbete. Detta har också stor betydelse för att bryta kostnadsutvecklingen inom sjukoch arbetsskadeförsäkringarna och till att stärka finansieringen av dessa. Det finns inga belägg för att missbruk av sjukförsäkringen skulle ha ökat. Däremot har inte samordningen mellan socialförsäkringarna, främst sjukförsäkringen, och avtalsförsäkringarna genomförts fullt ut. Här har arbetsmarknadens parter ett ansvar att förhindra överkompensation. För närvarande pågår en intern analys i regeringskansliet av hela socialförsäkringen och dess finansiering. När den analysen är klar avser jag att komma tillbaka med besked om åtgärder. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att föreslå någon ny arbetsskadeutredning.

Herr talman! Tack för svaret, herr socialminister. Låt mig önska välkommen till denna sektor. Det är första gången vi har en debatt tillsammans. Jag är tacksam för svaret, men jag kan inte säga att jag är helt nöjd med det. Jag noterar att socialministern ser allvarligt på kostnadsexplosionen inom socialförsäkringssystemet. Det är bra, men det räcker inte. Här behöver något ske. Kostnadsökningen gäller samtliga försäkringar. Jag har främst pekat på sjukoch arbetsskadeförsäkringarna, eftersom utvecklingen där är mest påtaglig i det korta perspektivet. I årets budgetproposition och finansplan har den snabba utgiftsökningen inom socialförsäkringssystemen — 6,4 96 per år i reala termer under perioden 1982-1988 — påtalats liksom behovet av strukturförändringar och besparingar. Det sägs faktiskt att en av de mest angelägna åtgärderna inom den ekonomiska politiken är att föreslå åtgärder för att klara de snabbt stigande kostnaderna i de stora transfereringssystemen. Insikten finns således, men jag efterlyser handling. Det är nog bra med analyser, men åtgärderna får inte dröja för länge! Jag skall ge några konkreta uppgifter som jag hoppas, och tror, oroar socialministern. De oroar i varje fall mig. Utgifterna för sjukförsäkringen har ökat med ca 8 miljarder kronor det senaste året. Ca 4 miljarder därav baseras på ett system för korttidssjukpenning som slår hur blint som helst, enligt utredningar som har gjorts vid flera av landets försäkringskassor. Nio av tio får helt enkelt fel ersättning. I 30-45 20 av fallen får man ut för mycket i sjukpenning, medan man i 10-20 9 får för litet, enligt dessa utredningar. När kommer ett nytt system för korttidssjukpenningen, som är mer rättvisande och lättare att administrera? Jag skall senare komma med ett konkret förslag. Jag önskar att jag i likhet med socialministern kunde säga att det inte finns belägg för missbruk. Jag tillhör den del av befolkningen — närmare 90 96 enligt en nyligen utförd opinionsundersökning — som anser att försäkringen missbrukas. Vi vet att man t.o.m. använder försäkringen som ett konfliktvapen. Det kan väl åtminstone inte godkännas? Enligt riksförsäkringsverkets utredning nyligen kan ca 1 miljard av utgiftsökningen inte förklaras. Här kan enligt uttalande som har gjorts av riksförsäkringsverkets chef rymmas ”vad som i debatten kallas missbruk”. Oroar inte detta socialministern? Arbetsskadeförsäkringen står i dag helt utanför all kostnadskontroll. Arbetsskadefonden hade ett minus på 4,2 miljarder kronor vid årsskiftet, trots att arbetsskadeavgiften höjdes från, om jag inte missminner mig, 0,6 6 till 0,9 96 häromåret. Kassorna har fått 237 nya tjänster, men hade begärt 500 tjänster enbart för att ärendebalansen inte skulle öka när det gäller arbetsskadeärendena. Antalet oavgjorda arbetsskadeärenden var ca 90 000 vid årsskiftet. De resurser för kontroll inom försäkringarna som socialministern talar om torde tyvärr inte finnas, såvida inte andra uppgifter måste eftersättas. Ärendebehandlingen tar för närvarande ca ett år vid kassorna och tre till fem år vid överklagande till högsta instans. Försäkringen går i dag helt utanför lagstiftarens intentioner, eftersom försäkringsöverdomstolen hela tiden liberaliserar bedömningarna, och 90 96 av alla ärenden godkänns. Så sjukt är väl ändå inte svenska folket? Regeringen har nu tillsatt en arbetsmiljökommission. Det är väl bra att man ser över arbetsmiljöerna. Jag anser dock att detta är ett sätt att undvika den egentliga problematiken: en försäkring som fullständigt har urartat. Detta fördröjer naturligtvis nödvändiga åtgärder. Mina frågor kvarstår i huvudsak. Vad tänker regeringen göra för att hejda kostnadsexplosionen inom sjukoch arbetsskadeförsäkringarna och föra över resurser till de sjuka och handikappade människor i vårt samhälle som verkligen behöver hjälp? Jag tänker t.ex. på alla långtidssjukskrivna och alla handikappade, som över huvud taget har svårt att göra sina röster hörda i samhället. När kommer sådana konkreta förslag, herr socialminister?

Herr talman! Om man skall sammanfatta socialministerns svar till Gullan Lindblad innehåller det följande: Vi är också oroade av problemen. Vi har för dagen inget besked att ge, men vi tänker på problemen. Låt mig säga att detta är ett framsteg i förhållande till den politik som hittills har bedrivits. Det vi har fått höra från föregående socialminister under många år när vi har tagit upp dessa frågor, har varit ett försvar för det system som gäller och ett försök att säga: Detta är inte oroande problem. Det är bra som det är. Kom inte och försök att rasera det välfärdsbygge som har skett i Sverige! I många debatter med socialministerns företrädare har jag försökt hävda att det är oförnuftigt att låta pengarna rinna ut genom sjukförsäkringen, medan man samtidigt snålar in på sjukvården. Vi har sedan länge haft det problemet i Sverige att många människor går sjukskrivna i månader och år i väntan på behandling medan landstingen inte har resurser för att behandla dem. De pengar de försäkrade lyfter i sjukpenning skulle göra mycket större nytta i sjukvården, om man bara hade något förnuftigt sätt att kanalisera över dem till sjukvården. Den förra socialministern var envetet negativ till alla försök att öppna nya broar mellan sjukförsäkring och sjukvård. Den s.k. Bohusmodellen som vi i flera år försökte få stöd för tillbakavisades oavbrutet av regeringen. Nu har Landstingsförbundets styrelse nyligen enhälligt ställt sig bakom de tankar vi har fört fram i kammaren. Jag tycker man möjligen kan inläsa i den nye socialministerns anförande åtminstone en öppnare hållning till denna typ av tankar. Jag hoppas att detta skall leda till resultat och det snart. Mycket värdefull tid har gått förlorad. Precis som Gullan Lindblad sade har kostnadsökningen varit oerhört kraftig under de senaste åren. När man skriver socialpolitikens historia tror jag att man kommer att upptäcka att timsjukpenningsreformen antagligen var det största politiska misstaget på detta område som regeringen har begått. Det var en illa förberedd reform, en reform som man redan från början visste skulle leda till överkompensation. RRV hade räknat ut att en halv miljard kronor skulle gå ut i kompensation till människor utöver deras lön, alltså enbart den kompensation som ligger över 100 20 av lönen uppgick till en halv miljard kronor. Det var en krånglig reform. Vi varnade här i riksdagen för att den skulle leda till kaos i försäkringskassorna. Det har tyvärr blivit så. Vi varnade för att den skulle leda till dramatiskt ökade kostnader. Det har tyvärr blivit så. Vi varnade för att den skulle ha starka dynamiska effekter. Det har tyvärr blivit så. Regeringen kostnadsberäknade reformen till en bit över tre miljarder. Det har blivit mer än det dubbla. Försäkringskassorna rapporterar att det under vissa månader i fjol var upp till 25 9 fler sjukfall än det var motsvarande månader året innan. Det måste väl rimligen tolkas som att det nya systemet har drivit upp antalet sjukanmälningar. Om man vill kalla det för missbruk eller inte är en smakfråga. Jag skall inte gå in på den frågan, inte heller på det förhållandet att socialministern anser att vi inte har belägg för någonting. Självfallet kan man ändå diskutera om inte det mycket generösa system vi har, som också inkluderar ren överkompensation, har dynamiska effekter som är kostnadsdrivande. Jag välkomnar alltså att det nu finns åtminstone en antydan till intresse för dessa frågor. Men jag skulle också gärna vilja höra av socialministern en försäkran om att man är beredd att ta rejäla tag för att vinna åter den tid som gått förlorad. Man har i regeringen under en oerhört lång tid ägnat socialförsäkringarna ett totalt ointresse. Man har låtit kostnaderna öka utan att vidta några bromsande åtgärder. De åtgärder man har vidtagit har tvärtom varit av den karaktären att de har ökat på kostnadsutvecklingen. Vilka åtgärder är regeringen nu beredd att vidta? Är man beredd att utöver det analysarbete som pågår inom regeringskansliet bredda arbetet, så att även andra partier och arbetsmarknadens parter får vara med i arbetet att försöka finna vägar till att konsolidera socialförsäkringssektorn? Vi har alla ett gemensamt intresse av ett starkt och stabilt socialt skyddsnät i Sverige, att vi kan få kompensation när vi är sjuka, arbetslösa eller råkar ut för skador i arbetslivet. Allt detta är oerhört viktigt. Jag tror att om vi tar det gemensamma engagemanget för detta som grund och har insikt om att resurserna är begränsade, kan vi nå mycket längre än om vi för denna debatt i termer av klasskamp, i termer av föreställningar om att några vill rasera välfärdsbygget och andra vill försvara det. Det handlar om att få ett bättre fungerande socialförsäkringssystem som är en nödvändig grundval för ett gott välfärdssamhälle.

Herr talman! Gullan Lindblads interpellation och hennes debattinlägg här ger mig ett tacksamt tillfälle att redovisa och kanske också tillrättalägga en del av de uppgifter som har varit ute i den allmänna debatten på senare tid när det gäller sjukförsäkringen och de kostnadsökningar vi där obestridligen har haft. Det är klart att många reagerar om vi praktiskt taget från det ena året till det andra har en kostnadsökning i sjukförsäkringssystemet på åtta miljarder kronor. Man kan förstå att många hajar till när de notérar en så betydande kostnadsökning. Men om man studerar den redovisning som har lämnats av bl.a. riksförsäkringsverket av orsakerna till kostnadsökningen, finner man en ganska rimlig förklaring till det mesta. Två miljarder av kostnadsökningen hänger samman med ökad lön och därmed högre sjukpenninggrundande inkomst. Jag förmodar att det inte är någonting som Gullan Lindblad vill göra något åt, att de som får bättre löner också skall ha en högre sjukpenninggrundande inkomst. Det ligger ju i systemet, och jag har i och för sig inte hört att det har ifrågasatts av någon. Drygt en miljard av kostnadsökningen, 1,1 miljarder kronor, beror på en fortsatt ökning av de långvariga sjukfallen. Det handlar många gånger om sjukfall på omkring ett år. Jag tror inte heller att Gullan Lindblad menar att de långvariga sjukfallen skulle vara något uttryck för ett missbruk av försäkringen. Då kan vi alltså i detta sammanhang ta bort också den summan. 400 milj.kr. är en följd av ett ökat antal sjukpenningförsäkrade. Systemet måste ju vara öppet för både ökningar och minskningar, och det får vi ta konsekvenserna av. Sedan kommer en stor post — och jag förstår att det var den som Gullan Lindblad var mest kritisk mot — nämligen de 3,7 miljarder kronor som hänger samman med timsjukpenningreformen. Den siffran kan naturligtvis i och för sig diskuteras, men den avviker inte på något särdeles dramatiskt sätt från de beräkningar som låg till grund för sjukpenningreformen. Enligt uppgift hade man kalkylerat med 3,3 miljarder kronor. Det blev en kostnadsökning på 400 milj.kr. jämfört med kalkylerna. Men det är inte en så dramatisk avvikelse, och den förklarar egentligen ganska litet av kostnadsökningen för sjukförsäkringssystemet totalt sett. Närmare 1,8 miljarder kronor är en följd av en allmän och snabbare aktualisering av den sjukpenninggrundade inkomsten, dvs. att folk snabbare ger besked om inkomstförändringar, vilket de har intresse av att göra. Den siffran hänger även samman med en ökad korttidsfrånvaro och, som sagt, en ytterligare ökning av antalet försäkrade. Även om siffrorna, och varje delpost, kan diskuteras, så finns det ganska rimliga förklaringar till de tunga posterna i summan på 8 miljarder kronor. Jag tycker att detta är viktigt att framhålla när man diskuterar dessa frågor. Stundtals har det nämligen sett ut som om hela kostnadsökningen skulle bero på ett ökat missbruk av försäkringssystemet, men vi har alltså inga belägg för att det är fallet. Om det skulle ske ett ökat missbruk är det naturligtvis viktigt att man ingriper mot det. Men vi menar att försäkringskassorna med sina förstärkta resurser har möjlighet att göra det. Därför är vår utgångspunkt, till skillnad från Gullan Lindblads och moderaternas, att vi måste gå in och ta reda på orsakerna till kostnadsökningarna, bl.a. inom arbetsskadeförsäkringen och när det gäller den ökning som har skett av de långvariga sjukfallen. Vi har god grund att tro att väldigt många av dessa orsaker står att finna i arbetslivet och olämpliga arbetssituationer och att en del av lösningen på detta problem kan komma som ett resultat av det arbete som den nyligen tillsatta arbetsmiljökommissionen bedriver. Vi menar att detta är ett socialt mycket riktigare och mer konstruktivt sätt, framför allt på sikt, att angripa detta problem. Det innebär att vi angriper problemet på ett sätt som sätter människan i centrum — att det är de långvariga sjukfallen, förtidspensioneringarna och orsakerna till dessa som vi vill ha bort. Om vi lyckas med det får det positiva effekter på kostnadsutvecklingen, dvs. att vi får ned kostnaderna och att människor kommer ut i arbetslivet igen i stället för att under långa perioder behöva stödja sig på sjukförsäkringen. Detta är en allmän inställning till detta problem från min sida som svar på det som Gullan Lindblad sade. Daniel Tarschys inlägg vill jag kommentera på följande sätt. Naturligtvis är vi beredda att öppet diskutera dessa frågor även i fortsättningen. Att vi inte har kunnat göra det tidigare berodde bl.a. på rehabiliteringsberedningens pågående arbete och att vi ville avvakta dess resultat för att få ett konkret underlag för fortsatta diskussioner.